Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 19 under punkt 16, Organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare. Andra får fördela gracerna i övrigt. Dagens kriminalpolitik handlar väldigt mycket om bilder av hur vårt samhälle gestaltar sig, hur det uppfattas och hur det egentligen är. Dessvärre präglas också våra bilder av en mer svartvit karaktär - monokroma och ibland med gråskalor. Men alltför ofta blir det en etta och en nolla. Ibland när någon försöker kliva fram i den offentliga debatten och prata om till exempel unga lagöverträdare och skjutningar blir det inte sällan en hetsig moteld från Twitteradeln. Att lyfta upp den växande ojämlikheten, de bakomliggande orsakerna till integrations och segregationsproblemen, leder ofta till en högljudd opposition som hävdar att man relativiserar. Detta är naturligtvis djupt sorgligt på många olika sätt eftersom politikens uppgift är just att fördjupa debatten och nyansera bilder. Om man ska leta efter människor som ger en bra och nyanserad bild av till exempel ungdomsbrottsligheten hittar man dem inte sällan hos våra områdespoliser i de hårdast drabbade områdena. De ger oftast en klok och balanserad bild som vi i politiken inte alltid klarar att möta. Vi har här i kammaren så ofta haft en diskussion om att det inte är en polisiär fråga eller en straffrättslig fråga att möta de enorma utmaningar som det innebär när våra unga människor skjuter ihjäl varandra, rånar eller på andra sätt hamnar i problem - och framför allt skapar problem för andra. I det sammanhanget kan man säga att vi inte alltid når fram till begreppet att ha två saker i huvudet samtidigt. Är våra ungdomar på glid, utifrån ett metaperspektiv? Nej, troligen har vi den mest skötsamma, nyktra, kanske till och med konservativa ungdomsgenerationen på länge. De sitter hemma och tittar på sociala medier, de dricker inte i samma omfattning som för 20 år sedan, de slår inte varandra på käften utanför krogarna längre, utan det är relativt lugnt på många håll och kanter. Den bilden måste också berättas. Det sägs att alla generationer blir sämre och att det var bättre förr. Det finns en gammal faktoid om en dialog mellan Sokrates och Platon där de beskriver att unga människor inte har hyfs, reser sig inte upp för äldre och så vidare. Det är en faktoid; ett i allra högsta grad felaktigt citat. Däremot finns från antikens Grekland berättelser om hur de vuxna på olika sätt försöker skapa regelverk, inte minst i en av dialogerna mellan dessa två filosofer. Låt mig få återge något här. De yngre bör iaktta en passande tystnad i äldres närvaro, stiga upp för dem, lämna dem plats, ha omvårdnad om sina föräldrar, iaktta vissa regler angående hårets klippande, kläder, skodon, hela sitt uppträdande samt allt annat dylikt. Så säger Sokrates till Platon. Eftersom det är en dialog svarar Platon, som den gode elev han är, följande: Ja, självklart har du rätt. Då säger Sokrates: Men det vore väl enfaldigt att lagstifta om något sådant. Dylik lagstiftning förekommer ej heller, och några påbud i den vägen i ord eller skrift skulle ej bli bestående. Självklart säger hans följsamma elev: Naturligtvis inte. Det är ingen faktoid utan en ren översättning från de grekiska urkunderna. Detta innebär att vad Sokrates säger till Platon är att det mycket handlar om normer och värderingar. Vi kommer inte att här i kammaren kunna lösa alla problemen med spetsig lagstiftning eller beslut inom det finanspolitiska området om fler poliser eller fängelseplatser. Vi måste naturligtvis också titta på hur vi beter oss mot varandra och vilka normer vi följer i våra relationer. De normerna skapas i skolan, i kamratskapet, i idrottsrörelsen, så småningom kanske också på logementen, om vi förhoppningsvis återinför den allmänna värnplikten, och de förekommer naturligtvis också i familjen. Det finns ett antal konkreta frågor att hantera i betänkandet. Där finns frågan om ungdomsdomstolar. Vidare finns den fråga som kanske har debatterats allra mest, nämligen straffreduktion för ungdomar. Det har för oss socialdemokrater varit en resa, och om jag ska vara lite självkritisk beror det på att vi har suttit fast i ett synsätt om hur fängelser ser ut och verkar. När jag började intressera mig för socialpolitik och undervisade på 80 och 90-talen sa man alltid att fängelse är en skola i brott. Jag brukar säga att den svenska Kriminalvården är en av våra svenska myndigheters vackraste små juveler. Det finns många myndigheter som går på knäna eller har fel och brister, och det gäller självklart också Kriminalvården, men den är i ett internationellt perspektiv en världsledande verksamhet där man faktiskt ser att återfallsfrekvensen sjunker, vilket är oerhört ovanligt i andra länder. Man lyckas hålla anstalterna drogfria. Verksamheten blir sakta men säkert alltmer vetenskapligt grundad i fråga om vilka program och utbildningar som erbjuds och hålls i institutionerna. Fängelse är kanske, på många sätt, inte en skola i brott jämfört med att vistas ute på gatan i dessa gängmiljöer. Det finns också en aspekt att straff är straff. Det är den ena delen av den kriminalpolitiska verktygslådan. Men här kan dessa ungdomar, även de som avtjänar ett fängelsestraff, få möjlighet att gå färdigt en grundläggande utbildning, det vill säga klara grundskolan eller få en yrkesutbildning. Det perspektivet måste vi anlägga när vi gör en resa från att ha sagt blankt nej till straffreduktion till att försöka fundera över andra verktyg för att möta nya utmaningar framöver. Alla som sitter i det här rummet har besökt fängelser. Jag besökte hälften av alla anstalter och häkten under förra mandatperioden, och jag måste säga att jag blev oerhört imponerad av personalen och verksamheten som finns på anstalterna i dag. De utmaningar som finns och är reella - trots att vi kan se att kriminaliteten bland ungdomar inte ökar i omfattning i fråga om anmälningar eller utsatthet, även om siffran gått upp något det senaste året - ska vi ta tag i med största kraft. Vi ska använda alla redskap i verktygslådan som samhället och rättsstaten har till sitt förfogande, och vi kommer aldrig att ge oss innan vi får ett tryggt och bra samhälle även för våra unga.

Fru talman! Jag kommer inte att vara lika filosofisk som Petter Löberg. Eftersom jag är finne från början tänker jag i stället hålla mig till verkligheten. I dag ska vi debattera motionsbetänkandet Unga lagöverträdare . Jag yrkar bifall till reservation 17. Det råder ett mycket allvarligt läge i Sverige när det gäller unga brottslingar. Den grova brottsligheten bland unga kräver tydligare och snabbare reaktioner från samhället. Socialtjänsten måste prioritera det brottsförebyggande arbetet så att färre unga väljer brottets bana. Vi moderater vill ge en utredare i uppdrag att ta ett samlat grepp om lämpliga brottsförebyggande åtgärder. Unga under 15 år som misstänks för våldsbrott har ökat med nästan 40 procent sedan 2015. Ungdomsrånen har ökat kraftigt under flera år. Under 2019 ökade personrånen mot unga med 31 procent jämfört med 2018 från redan höga nivåer. De har alltså under ett år ökat med 31 procent. Det är otroligt mycket - och mycket allvarligt. Sedan 2014 har ungdomsrånen ökat med hela 125 procent - från 1 098 till 2 484. Ofta är det personer under 21 år som begår dessa ungdomsrån. Utöver dessa siffror finns ett stort mörkertal. Många unga vågar helt enkelt inte anmäla eftersom de är rädda för hämnd. Fru talman! Nyligen presenterade regionpolischefen Carin Götblad en rapport om ungdomsbrottslighet. Den visar en skrämmande utveckling. Rapporten visar att våldet är grovt - våld mot huvudet, sparkar, pistolhot och hot om att döda, bränna med tändare och hugga med matkniv. Polisens ungdomsutredare i Haninge kommun uppger att rånen ofta utförs av en grupp gärningsmän. De är maskerade och klädda i liknande kläder för att man inte ska kunna identifiera dem senare. Poliserna uppger att rånarna beter sig som förhärdade brottslingar trots att de är unga. Rånarna är inte bara ute efter saker, utan de vill förnedra brottsoffret. Ett fall som nyligen uppmärksammades var Liam. Han rånades, och sedan urinerade rånarna på honom. De urinerade på brottsoffret! Detta handlar inte om sociala klyftor. Det handlar om förakt mot andra människor. Det handlar om ungdomsrånare som totalt saknar empati för andra människor. Tänk er brottsoffret när han går ute på gatan och helt plötsligt blir omringad av fyra fem rånare som är maskerade. De sätter kniven mot hans hals, tar allt han har och tvingar honom ned på knä. Sedan urinerar de på honom. Det är så vidrigt att jag saknar ord. Jag tänker på brottsoffret och hur dennes liv försämras och begränsas, kanske för alltid. Ungdomspolisen i Haninge säger så här: "Rånarna kan få ungdomstjänst ett antal timmar. Jag kan förstå om målsägare är rädda och inte vill gå vidare om det inte blir så mycket konsekvenser för gärningsmannen." Dessa ungdomsbrottslingar måste stoppas. Det går inte att gulla med dem längre. Man måste helt enkelt ta i med hårdhandskarna. De ska bort från våra gator. Vi moderater har nyligen presenterat ett åtgärdspaket mot ungdomsbrottsligheten. Bland annat vill vi att fler unga brottslingar ska tvångsomhändertas enligt LVU. Detta kommer dock inte att räcka för unga personer som begått grova brott och där återfallsrisken är stor. Vi vill att fler av dem ska häktas. Vi moderater vill inrätta särskilda ungdomshäkten för detta. Men dessa förslag ingår inte i detta betänkande, så jag lämnar dem tills vidare. Jag känner faktiskt ingen sympati med de rånare som förnedrar brottsoffer på detta sätt. Det går inte att ursäkta det med sociala klyftor, fattigdom eller andra ursäkter. Man gör bara inte så. Fru talman! Vi moderater har många bra förslag i detta betänkande. Men jag kan inte ta upp alla, så jag nämner bara ett par. Det bör inrättas särskilda ungdomsdomstolar för att döma i LVU-mål och i mål där barn och unga under 18 år är åtalade för brott. Detta naturligtvis för att hanteringen ska bli snabbare och säkrare. Vi föreslår också att det ska skapas möjlighet att under pågående brottmålsprocess förordna om utegångsförbud under kvällar och helger. Detta ska kunna kombineras med fotboja. Syftet är naturligtvis att snabbt kunna bryta ett kriminellt beteende. Nu är det ju så att unga personer som har begått ganska grova brott ibland inte ens förhörs, utan en halvtimme senare är de ute med sina kompisar på torget och fikar. Det ger inte rätt signaler. Fru talman! I dagsläget finns en straffrabatt för unga gärningsmän mellan 18 och 20 år. En 18-åring får 50 procent rabatt på straffet, och en 20-åring får 25 procent. Detta trots att de är myndiga. Det anser vi moderater är helt fel. Vi vill ta bort det helt och hållet. Vad regeringen vill är ganska oklart. På Socialdemokraternas hemsida står det: "Slopa ungdomsrabatten. Nu döms personer som är mellan 18-20 år till kortare straff. Vi menar att personer som har fyllt 18 är vuxna och ska betraktas som vuxna i lagens mening." Det står alltså på Socialdemokraternas hemsida i dag. Efter gängsamtalen presenterade regeringen ett förslag i sitt 34-punktsprogram som skulle innebära att i de flesta fall skulle straffrabatten fortsätta att gälla. Så här lyder den punkten i programmet: "Avskaffa straffreduktionen för unga vuxna vid grov brottslighet. Ungdomsreduktionsutredningens förslag genomförs vad gäller upprepad grov brottslighet där en person i åldern 18-20, som tidigare dömts för brott där minimistraffet är ett års fängelse, ska dömas för ett nytt brott med minimistraffet två års fängelse." Då ska man komma ihåg att minimistraffet för rån är ett års fängelse. Förslaget i 34-punktsprogrammet innebär alltså att en 20-åring som tidigare dömts för flera rån och på nytt döms för rån får straffrabatt - för rån efter rån efter rån. När vi skulle justera detta betänkande i justitieutskottet skulle vi få igenom ett tillkännagivande om att straffrabatten ska avskaffas helt. Men på sittande möte ändrade sig Socialdemokraterna. De anslöt sig till Liberalernas reservation, som innebär att straffrabatten avskaffas för återfallsförbrytare. Några timmar senare gick justitieutskottets ordförande, socialdemokraten Lundh Sammeli, ut och informerade att man inte hade ändrat uppfattning utan stod fast vid 34-punktsprogrammet. Det här är ju helsnurrigt. Vad menar man egentligen? 34-punktsprogrammet innebär alltså att man kan få straffrabatt för rån efter rån efter rån eftersom minimistraffet är ett års fängelse. Men enligt Liberalernas reservation i betänkandet får man inte straffrabatt när man är återfallsförbrytare. Det är ju två helt olika saker. Sedan ett par år finns det ett färdigt förslag gällande avskaffande av straffrabatten. Regeringen har inte kommit med något förslag. Därför har vi lagt fram ett utskottsinitiativ om avskaffande. Initiativet är bordlagt i justitieutskottet och kommer att behandlas inom kort. Oj! Tiden går fort när man är lycklig, började jag säga. Ett axplock från 2019: 257 sprängdåd och 320 skjutningar. Ungdomsrånen har ökat med 31 procent. Våldtäkterna har ökat med 6 procent. Allt detta på ett år. Regeringen har misslyckats kapitalt med att bekämpa brottsligheten. Men det är ju inte så konstigt när man har en statsminister som skyller det mesta på Alliansens skattesänkningar. De bortförklaringarna är faktiskt pinsamma. Sverige behöver en ny regering, och vi moderater är redo. Vi står alltid på brottsoffrens sida. Avslutningsvis, fru talman, tillbaka till straffrabatten. Jag skulle vilja veta av Petter Löberg vad som gäller nu för Socialdemokraterna. Är det 34-punktsprogrammet? Jag ser ju att Lundh Sammeli inte är här. Är det det som gäller, Petter Löberg, eller är det betänkandet som gäller? Och talar du för hela regeringen, eller talar du för Socialdemokraterna med tanke på vad som står på er hemsida? Man måste också notera att Miljöpartiet, som är det andra regeringspartiet, inte ens är här. De finns inte ens på talarlistan, så de tycker tydligen att ungdomsbrottslighet är oviktigt. Eller också är det så att regeringspartierna tycker olika. Petter Löberg! Vad är det som gäller - är det 34-punktsprogrammet, eller är det detta betänkande? Och är det hela regeringen eller bara Socialdemokraterna som talar?

Fru talman! Jag begärde replik inte för att svara på frågor utan för att ställa frågor. Du beskrev det här rånet mycket målande, Ellen Juntti, och avrundade med att säga att så här gör man inte. Där är vi till hundra procent överens. Det är också straffbelagt. För den typen av gärningar har vi hårda straff, och det ska vi ha.

Fru talman! Varför de gjorde det håller polisen förhör om och frågar. Faktum kvarstår att så här gör man bara inte. Sociala klyftor, fattigdom eller vad det än må vara spelar ingen roll. Man gör inte så här. Det går inte att bortförklara med att man haft en taskig barndom eller en fattig barndom. Man gör inte så här, och gör man det ändå ska man ha ett straff. Men varför vill inte Petter Löberg svara när det gäller straffrabatten? Är det fortfarande 34-punktsprogrammet som gäller, som Lundh Sammeli sa? Eller är det det som står på Socialdemokraternas hemsida - att straffrabatten ska avskaffas helt? Eller är det det som står i betänkandet? Nu måste faktiskt regeringspartierna och regeringen säga hur de vill ha det. Det är tre olika förslag. Vad gäller för Socialdemokraterna? Vad gäller för regeringen?
Fru talman! Svaret på den frågan kommer vi att få vid voteringen i eftermiddag. Det är ingen tvekan om den saken. Det är fascinerande att Ellen inte vill veta bakgrundsfaktorerna när det gäller brottslighet. Detta är ett av de stora systemfelen i svensk kriminalpolitisk debatt. Man orkar inte fundera på hur det kan komma sig att en människa kan gå från att vara ett barn till att bli en förhärdad brottsling. Man orkar inte fundera på hur det kan komma sig att normala människor som på ett positivt sätt haft drömmar, idéer och tankar om hur de vill ha sina liv kan bli människor som gör gärningar som skulle kunna vara med i en skräckfilm. Det är fruktansvärda, straffbelagda gärningar som de naturligtvis ska ta konsekvenserna av. Vi vet faktiskt vilka orsakerna till detta är. Vi vet att det är bristande skolresultat och misslyckanden i tidig ålder. Vi vet att det handlar om olika psykiska diagnoser. Vi vet att det också, inte enbart, handlar om ett samhälle som har dragits isär. Detta är grundläggande forskning. Åtminstone sedan 1800-talet har kriminologer och sociologer varit medvetna om att det är detta som är bakgrunden. Ska vi ta varandra i hand i politiken och lösa detta på riktigt duger det inte att enbart peka finger och komma med enkla lösningar. Det handlar i högre utsträckning om att bygga ett samhälle som gör att det inte blir brottsoffer och att dessa brott inte äger rum. Detta görs inte med enbart fingerpekande, utan det görs också med andra redskap: en god skola, en bra socialtjänst och stöd till föräldrar och familjer i kris.
Fru talman! Först och främst ska jag bemöta detta med att vi inte skulle orka se. Jag har varit polis i 30 år. Jag har nog sett det mesta. Jag orkar också se det mesta. Jag tror att Petter Löberg missade vad jag började med. Vi moderater vill ge en utredare i uppdrag att ta ett samlat grepp om lämpliga brottsförebyggande åtgärder. Det går knappt att säga det klarare än så. Vi vill förebygga brott. Det är ju det som är det absolut bästa. Men om man väljer att ändå begå vidriga brott ska man få sitt straff. De flesta märkte nog att Petter Löberg inte riktigt ville svara på det här med straffrabatten. Det är alltså fortfarande oklart. Är det, som Lundh Sammeli sa, 34-punktsprogrammet som gäller? Vad jag har förstått har han inte tagit tillbaka det, trots att han är ordförande i justitieutskottet. Enligt Socialdemokraternas hemsida vill ni ta bort den helt och hållet, och i detta betänkande säger ni att den ska tas bort för återfallsförbrytare. Det är tre olika besked. Socialdemokraterna sitter i regeringen. Ni ska lämna klara besked så att svenska folket och alla människor som bor här vet vad som gäller. Men det gör ni inte. Ni svamlar och ger tre olika besked. Okej, då får vi väl se. Ni får bekänna färg vid voteringen i eftermiddag. Jag tycker att Petter Löberg, som är regeringens representant här, klart och tydligt skulle kunna säga vad ni egentligen tycker, men det gör han inte. Det andra regeringspartiet, Miljöpartiet, är inte ens här. Tycker de att ungdomsbrottslighet är så oviktigt att de inte ens är här? Eller är det en rejäl spricka i regeringssamarbetet? Det tror jag nästan.

Fru talman! I dag debatterar vi justitieutskottets betänkande Unga lag överträdare . Betänkandet innehåller flera tillkännagivanden och många nödvändiga förslag som inte är en del av utskottets förslag. Jag tänkte ägna min tid åt att fokusera på sådant som särskilt behöver genomföras för att bryta brottsligheten hos unga lagöverträdare. Vi sverigedemokrater har i flera år arbetat för att få bort ungdomsrabatten. En ung person som har fyllt 18 men inte 21 år får i dag ett automatiskt avdrag på sitt straff. Den som är 18 år får 50 procent av straffet, och en 20-åring får tre fjärdedelar. Så är det endast på grund av att de är under 21 år. Det är inte ovanligt att den unge även får ytterligare rabatt på grund av personliga omständigheter, så kallade förmildrande omständigheter. Det finns exempel där en 18-åring dömts för våldtäkt till två års fängelse men på grund av rabattsystemet endast fått två månaders fängelse. Det är många unga vuxna som redan långt innan de ens fyllt 15 år fastnat i en kriminell livsstil och hamnat i kriminella gäng. Att i dessa fall ge den unge rabatt på påföljden blir direkt kontraproduktivt. Det blir en signal om att den unges kriminella livsstil inte tas på tillräckligt allvar. Det krävs att samhället markerar direkt mot handlingar som aldrig kommer att tillåtas. Vi kan inte lösa den eskalerande kriminaliteten med fler fritidsgårdar och frivilliga samtal. Det är drygt 40 år sedan vi sänkte myndighetsåldern från 21 till 18 år. Att vara myndig innebär flera rättigheter, men det innebär också flera skyldigheter. Ibland tenderar vi i Sverige faktiskt att glömma bort just den sistnämnda delen. Att förbise skyldigheter är inte att bry sig om - det är faktiskt tvärtom. Denna fråga har Sverigedemokraterna drivit länge. Samhället behöver tydligt markera att det inte finns någon prova-på-kriminalitet, som Centern, Liberalerna och regeringen aktivt valt att ta strid för i sitt gemensamma tillkännagivande. Är man myndig ska man dömas utifrån sina handlingar, och det gäller alla. Även det första våldtäktsoffret förtjänar upprättelse. Även den myndiga förstagångsförbrytaren måste möta konsekvenserna av sitt handlande. För alla partier och politiker som värnar brottsofferperspektivet är rimliga straff, där myndiga personer inte får rabatter, viktigt. Det är provocerande för brottsoffer som utsätts för allvarliga brott av 17, 18, 19 och 20-åringar att en del av dem till och med inte får något straff. Det har hänt att någon som är 17 år dömts för grov misshandel men inte till fängelse utan till ungdomstjänst i mellan 35 och 70 timmar. Brottslingen är direkt ute på gatan igen och kan fortsätta begå nya brott. Fru talman! Vi ser att kriminaliteten sjunker allt lägre ned i åldrarna. Flera av de unga kriminella i dag har hunnit bli yrkeskriminella långt innan de fyllt 18 år. Yngre i utanförskapsområden används som hantlangare till äldre kriminella, och det är inte ovanligt att 15, 16 och 17-åringar begår mycket grova brott som mord, misshandel och våldtäkt. Den samhällsutveckling som vi ser i dag kräver utökade möjligheter för samhället att ingripa mot de allt yngre individer som riskerar att involveras i kriminella miljöer. Många yrkeskriminella har påbörjat sin kriminella bana långt innan de fyllt 15 år. Som det fungerar i dag har polisen inte några befogenheter att göra något när kriminella är under 15 år. De överlämnas i stället till sociala myndigheter utan några kännbara konsekvenser. Ett exempel är ett fall i helgen. Det var en 14-åring som ägnade sig åt fickstöld. Personen överlämnades till den sociala myndigheten. Det fanns elva öppna ärenden, och personen var misstänkt för samma typ av brott. Den unge greps återigen senare under helgen, misstänkt för en ny fickstöld. Personen överlämnades återigen till den sociala myndigheten utan någon konsekvens mer än ett frivilligt samtal. Vad ger det egentligen för signaler? Enligt samma princip som att betyg i skolan i tidig ålder fungerar som ett viktigt signalsystem när något är fel ska vi möta och bekämpa brottslighet i ung ålder. Tidiga reaktioner ger utrymme för nödvändiga åtgärder. Den som snabbt möter en konsekvens av sitt handlande tenderar att framgent förhålla sig till just denna konsekvens. För att man tidigt ska kunna markera att kriminellt beteende inte är accepterat från samhällets sida och att det leder till konsekvenser föreslår därför Sverigedemokraterna en sänkt straffmyndighetsålder. Straffmyndighetsåldern behöver revideras. Vi måste kunna ta även ungas brottslighet på allvar. Är du gammal nog att begå grova brott är du gammal nog att möta en konsekvens av ditt handlande. Fru talman! Det talas om att skolan måste blir bättre, att samverkan måste bli bättre och att samhället måste bli bättre på att fånga upp barn på glid. Det talas om fler poliser, strängare straff för vuxna och om barns rättigheter i samhället. Men när det gäller brottslighet riktas den omsorgen i första hand mot de kriminella, inte mot brottsoffren, som i många fall själva är barn. Det ska aldrig vara så att ett brottsoffer som blir nedsparkat, som blir misshandlat och som får ärr för livet ska tvingas möta gärningsmannen strax därefter. Tyvärr är det exakt det som händer i Sverige i dag, och det är något som vi sverigedemokrater aldrig kommer att acceptera. De som accepterar detta sviker inte bara offret och dess anhöriga. De sviker dessutom alla de människor som riskerar att bli nästa offer. Svensk lagstiftning är förlegad och inte anpassad till verkligheten. Fru talman! En kombination av polisens pågående projekt om snabbare lagföring och att ungdomsrabatten tas bort skulle ge en bra effekt. Samverkan mellan myndigheter och polis samt en fungerande skola är också avgörande för att minska nyrekrytering av unga kriminella. Rejäla konsekvenser på riktigt, snabb lagföring, ett aktivt arbete med samverkan mellan de aktörer som verkligen kan göra skillnad är nyckelfaktorer i arbetet med att skapa ett tryggare Sverige för alla. Jag står bakom samtliga våra reservationer men yrkar bifall endast till reservation 15.

Fru talman! Alla som någon gång i någon form ägnat sig åt barnuppfostran vet att konsekvens och tydlighet är hårdvaluta. Det är inte sällan en utmaning att som förälder hålla en linje och vara tydlig med vilka regler som gäller i våra hem i alla praktiska familjesituationer, vad som är acceptabelt och var gränsen går för hur vi beter oss mot varandra. Det är svårt för alla, oavsett socioekonomisk status och oavsett var i landet vi bor. Möjligen blir det lättare med erfarenhet, men det är hur som helst en utmaning även för den som är bäst rustad att ta sig an de utmaningar som livet bjuder. Tänk då om det finns faktorer som kringskär den förmågan! Man kan själv som förälder stå inför större eller mindre problem som vi också måste lägga energi på: oro för framtiden och maktlöshet inför utanförskap och fattigdom. Men inget av detta är egentligen någon ursäkt. Var och en bär ansvar för sina handlingar, och föräldrar ansvarar för sina barn. Men varje samhälle som vill bli tryggare gör klokt i att noggrant analysera vad vi kan göra för att stödja föräldrar som behöver stöd och hjälpa till att ge våra unga den trygghet som kommer från att under uppväxten känna ett tydligt regelsystem. Varje handling har en konsekvens. En välvillig tolkning är väl att det är fråga om missriktad välvilja att ge våra ungdomar den frihet som vi tror att de önskar. Andra dagar kan jag känna att det handlar om lättja, att vi inte orkar ta en konflikt, fastän vi vet att det skulle behövas, att vi inte säger ifrån, fastän vi måste förstå att någon måste säga ifrån. På detta måste vi bli bättre, alla vi vuxna. Det är vi skyldiga våra unga, och det är vi skyldiga framtiden. Detta får inte missförstås. Att agera, att säga ifrån, är att bry sig om. Och om vi bryr oss måste vi också vidta sådana åtgärder som har just det perspektivet. Alltför repressiva åtgärder riskerar att förstärka känslan av utanförskap, vilket i sin tur gör vägen tillbaka till ett hederligt, laglydigt och gott liv ännu längre. Men risker finns verkligen också i allra högsta grad om vi inte gör någonting. Mellan dessa båda storheter ska rättspolitiken riktas in mot unga lagöverträdare. Frågan om unga lagöverträdare spänner alltså över ett långt bredare område än det betänkande som vi debatterar i dag, och det berör en stor mängd andra beredningsområden. När unga lagöverträdare hamnar hos de myndigheter som faller under vårt utskotts fögderi har det ofta gått ganska långt. Det är enormt mycket enklare och mindre kostsamt att bryta negativa mönster så tidigt som möjligt. Det är mindre kostsamt i mänskligt lidande, förstås, men faktiskt också samhällsekonomiskt. Det finns en del forskning om hur mycket det faktiskt rör sig om. En rapport som jag nyligen har läst fastställer att ett barn som inte hindras från att etablera en kriminell livsstil kommer i 40-årsåldern att ha kostat samhället omkring 80 miljoner. Forskning är en god grund för att utveckla politiska åtgärder inom alla områden, och rättspolitiken är inget undantag. Och, fru talman, vi måste bli bättre på att använda den kunskap som forskningen ger oss. Vi vet ganska väl genom forskningen vad som leder till att ett barn växer upp till en vuxen som begår brott. Det handlar företrädesvis om ekonomiskt och socialt utanförskap, och det handlar om uppväxtfaktorer och hur barnet fungerar med andra. Skolan och hur man lyckas eller misslyckas där blir en viktig indikator på vart en ung människa är på väg. Skolmisslyckanden är också den faktor som har störst korrelation till utveckling av kriminalitet. Att basera våra åtgärder på vad vi kan anta ger goda resultat och välja de åtgärder som innebär störst trygghetsskapande effekt till minsta kostnad, mätt både i pengar och i andra eventuella nackdelar, är det ansvarsfulla tillvägagångssättet för varje lagstiftare. För att det ska kunna ske behöver vi höja kvaliteten i det rättspolitiska arbetet. Den parlamentariska situation vi har och en lång tid av vad jag faktiskt upplever som en saktfärdighet och kanske till och med ointresse från regeringen har lett till en ganska yvig rättspolitik. Det finns säkert tillfällen då vissa gör sig skyldiga till att försöka plocka billiga politiska poäng på den naturliga och befogade oro som många känner inför samhällsutvecklingen. När man gör det för man fokus från det som måste vara det allra viktigaste, att öka tryggheten. Man sätter målet om människors trygghet under det egna målet om opinionsframgångar. Jag ska inte döma någon. Det här är en del av demokratins villkor, och var och en är fri att driva debatt precis hur man vill. Men man ska vara medveten om att det kan vara en målkonflikt. Jag är övertygad om att en sammanhållen rättspolitik där rätt åtgärd sätts in mot varje problem är långt mer effektiv än det lapptäcke som nu i alltför stor utsträckning fått prägla rättspolitiken. Men faktum är samtidigt, fru talman, att många av de absolut mest väsentliga åtgärder som nu är på väg att genomföras är en effekt av att andra än regeringen utvecklat policyförslag och skapat politiskt tryck för dem. Det har säkert regeringen tyckt varit besvärligt. Men gör man anspråk på att regera landet bär man också ansvar för att föra en politik som är så bra att den kan gillas av en majoritet i riksdagen. Vännerna i de andra allianspartierna ska sträcka på sig. I det gemensamma arbete som vi under många år gjorde togs en lång rad viktiga förslag fram. Jag blev ofta imponerad av den kompetens som framför allt vännerna i Moderaterna tillförde det arbetet. Och jag är stolt över den operativitet vi kunde visa upp när det gällde att få politiken genomförd. Ett exempel är en av de åtgärder som nu är på väg framåt, ungdomsövervakning. Det är något som Alliansen föreslog och fick tillkännagivande om redan 2015. I början kallade vi det för helgavskiljning med fotboja, men det motsvarar i stort sett det förslag som nu ligger hos Lagrådet. Ungdomsövervakning blev en del av det 34-punktsprogram mot gängvåldet som blev resultatet av blocköverskridande samtal under den tidiga hösten förra året. Och jag tror att det finns ett nyckelord i just detta: samtal. Jag är övertygad om att konstruktiva samtal gör rättspolitiken bättre än svallande retorik. Jag är övertygad om att det gör Sverige tryggare om vi alla tar med oss våra bästa idéer och stöter och blöter dem mot varandra i välvillig anda än om den rättspolitiska debatten reduceras till ett politiskt slagträ. En annan viktig del av 34-punktsprogrammet är en trygghetsberedning, en fråga som Centerpartiet drivit hårt i gängsamtalen och som ska bli verklighet. På denna punkt får regeringen gärna avisera en leverans. Det är inte det enda svaret, men en trygghetsberedning där samtliga riksdagens partier ingår kan bli en central funktion för att höja kvaliteten i det trygghetsskapande arbetet. Något som det talats om i flera år, och som vi har tillkännagivande om sedan gammalt, är den så kallade ungdomsrabatten som det också har talats om här tidigare i dag, det vill säga den generella nedskrivningen av strafflängden för den som är mellan 18 och 21 år. Detta har nu utretts. Även om utredaren landar i att det inte skulle ha en jättestor trygghetshöjande effekt och rekommenderar att det inte genomförs finns det ändå skäl att göra det, dels för att markera det allvar med vilket vi ser på mycket av den grova brottsligheten, dels för att inkapacitera farliga brottslingar under en tid som annars skulle kunna bli deras mest brottsaktiva. Det är glädjande att vi i dag kan få en bred majoritet för att genomföra denna förändring. Vi ska samtidigt vara medvetna om att det är en kostsam reform. Mer än en miljard blir priset för ett totalt genomförande. Vi måste väga denna miljard mot andra trygghetsskapande åtgärder, och jag tror att det är klokt att rikta in resurserna där de behövs som mest. Det är naturligt att i ett första läge genomföra reformen för de allra allvarligaste brotten. Jag står givetvis bakom våra reservationer. I och med den konstruktiva anda som jag tycker präglar detta betänkande hade jag tänkt avstå från att göra några yrkanden, men jag ska ändå göra det när det gäller reservation 14 i punkt 10 om särskilda domstolar för unga. Det är en fråga som vi hanterat tidigare i utskottet. Då kunde vi konstatera att det redan finns en särskild ordning för hur brottmål ska hanteras när den tilltalade är under 21 år. Motionerna på området blir alltså något av en öppen dörr som inte behöver slås in, särskilt i ett läge där vi behöver koncentrera insatserna på de största behoven.

Fru talman! Bland det som vi debatterar i dag finns ett riktigt bra tillkännagivande om att unga personer ska få ett målsägandebiträde. Om ett barn under 15 år i dag begår ett brott mot ett annat barn får inte brottsoffret ett målsägandebiträde därför att brottet inte utreds av polis utan av socialtjänst. Det får till exempel till följd att unga flickor som utsätts för sexualbrott av unga pojkar inte får det stöd som ett målsägandebiträde kan ge när det gäller att till exempel förklara hur utredningen av brottet ska gå till. Utskottet har gjort ett tillkännagivande, baserat på Vänsterpartiets motion, om att alla ska kunna få ett målsägandebiträde och att alla brottsoffer ska kunna få stöd i rättsprocessen, och det är riktigt bra. Vad som däremot inte är bra över huvud taget är att ta bort straffrabatten och låsa in unga personer på långa fängelsestraff. Jag har noterat att många tycker att detta känns bra för stunden. Men de partier som är för detta måste då komma med förslag på vad som ska ske när unga 18-åringar låses in och sedan kommer ut som kriminella fullblodsproffs när de är 26-27 år. Vad tänker Moderaterna göra då? Vilken plan har Moderaterna för att dessa grabbar ska komma in i samhället igen efter sitt långa fängelsestraff? Är det arbetslinjen som gäller? Ska de kanske bli entreprenörer? Jag vet en sak som de kommer att kunna bygga företag kring, och det är kriminalitet. Det kommer att vara det enda som dessa grabbar har lärt sig i livet. Det finns en sak som framhålls i både forskning och kunskap från myndigheter: Unga som sitter på långa fängelsestraff blir mer kriminella. Det har inte den avskräckande effekt som många tror att det ska ha. Straffrabatten finns för att unga är just unga. Frontalloben är inte utvecklad, och inkapacitering i tidig ålder skadar hjärnan och den psykosociala utvecklingen. Det finns hur många anledningar som helst. Logiska argument och forskning biter inte heller på en socialdemokratisk regering, utan det är bara makt och pengar som fungerar på en sosse. Därför frågar jag: Hur ska ni ha råd? Att ta bort straffrabatten kostar över 1 miljard kronor. Att hålla en person inlåst kostar 1 miljon per år. I dag är häkten och anstalter överfulla, och Kriminalvården kräver mer resurser. Domstolarna kan knappt hålla häktningsförhandlingar. Var finns pengarna för att bygga de anstalter som vi ska fylla med ungdomar? Vilka skolor ska stängas, och vilka sjukhus ska få färre sjuksköterskor för att vi ska ha råd att bygga fler anstalter? Fru talman! Det är i åldern 18-20 som de absolut högsta nivåerna av lagföring sker. Det är ett mönster som har varit oförändrat över tid. Den viktigaste lärdomen angående kriminalitet är att den minskar i takt med att personen blir äldre. Att ta bort olika former av straffrabatt kommer att göra att de unga grabbarna från utsatta områden kommer att cementeras i kriminalitet. Säpo varnar för att ungdomar kommer att exponeras för våldbejakande extremism och riskera att radikaliseras på anstalterna. Advokatsamfundet tycker att det är ytterst olämpligt att ta bort straffrabatten. I riksåklagare Petra Lunds utredning, Ungdomsreduktionsutredningen , står det: "Mot denna bakgrund drar vi slutsatsen att det inte finns något empiriskt, eller erfarenhetsbaserat, stöd för skärpta påföljder för unga lagöverträdare." Jag vill vara tydlig med att detta inte är en fråga om uppfostran och att skärpa sig. Detta är klasspolitik. Klass är anledningen till att en person faller in i kriminellt beteende. Det handlar om avsaknad av utbildning, psykisk hälsa och förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden som vuxen. Det är ingen ursäkt för kriminalitet och ingen ursäkt för någon kriminell handling över huvud taget, men varenda politiker måste förstå de bakomliggande orsakerna till kriminaliteten i samhället. De som försöker snuttifiera debatten till att handla om att polisen inte har befogenheter att ingripa mot unga ljuger. De som säger att straffet inte är tillräckligt kännbart och att det är därför personer begår brott har inte koll på läget. Att våga brottsbekämpa innan brott begås är riktigt politik. Det är att vara modig i dagens politiska debatt. Här duckar i princip alla politiska partier från sitt ansvar när det enda politiska förslag de kommer med när det handlar om att stoppa ungas kriminalitet är att förlänga deras straff. Jag yrkar bifall till reservation 20.

Fru talman! Jag blev inte förvånad över det Linda Snecker sa i sitt anförande eftersom Vänsterpartiet alltid skyller allt på sociala klyftor och fattigdom. Så var det också i dag. Ofta står Vänsterpartiet på brottslingarnas sida, inte på brottsoffrens. Vi får ofta höra att straff inte har någon effekt. Vänsterpartiet är dock inkonsekvent, för ibland hjälper det med höga straff och ibland absolut inte. När det gäller unga lagöverträdare hjälper det tydligen inte alls, men vid sexualbrott har straffen betydelse och en positiv effekt. Hur resonerar Vänsterpartiet här? Varför hjälper längre straff vid sexualbrott men inte vid ungdomsbrott? Linda Snecker säger att 18-åringar, som alltså är myndiga, blir förhärdade brottslingar i fängelset. Men som jag sa i mitt anförande säger ungdomspoliserna i Haninge att rånarna beter sig som förhärdade brottslingar trots att de är unga. De är alltså förhärdade redan innan de har fyllt 18, så loppet är nog kört. Poliserna säger också att rånarna kan få ungdomstjänst i ett antal timmar och att de kan förstå att målsägare är rädda och inte vill gå vidare när det inte blir några större konsekvenser för gärningsmännen. Det måste bli konsekvenser, och brottsoffret måste få upprättelse. Hur tänker ni att brottsoffret ska få upprättelse om dessa unga brottslingar inte får straff?
Fru talman! Det är beklämmande att höra att en före detta polis inte har greppat mer av hur det kriminella samhället ser ut. Ellen Juntti har jobbat som polis i 30 år och säger om 14-åriga barn som begår fruktansvärda kriminella handlingar att det inte finns någon ursäkt och att loppet redan är kört. Detta säger allt om Moderaternas politik. Ni har ingen som helst förståelse för varför unga faller in i kriminellt beteende, och ni bryr er inte heller. Det går att peka ut tre barn i varje klass som det inte kommer att gå bra för, för det ser vi redan på BVC, i förskoleklass och senare på högstadiet. Men Moderaterna vill inte hjälpa dessa unga att bli laglydiga vuxna, utan Moderaterna vill låsa in dem på långa straff. Det kommer att skapa fler brottsoffer. Givetvis ska brottsoffer få upprättelse, men med Moderaternas politik skapas fler brottsoffer eftersom unga kriminella inte får hjälp i tid att stoppa sitt kriminella beteende. Moderaternas politik skapar fler brottsoffer och mer otrygghet i samhället för Moderaterna förebygger inte och tar inte tag i ungdomar innan det är för sent. Det är beklämmande höra Moderaternas Ellen Juntti uttrycka att för en 14-åring är loppet redan kört. Med en sådan politik är Moderaterna inget regeringsbärande parti.
Fru talman! De är redan förhärdade i ung ålder, och det var det jag menade när jag sa att loppet är kört. Jag menade inte att det är för all evighet. Sedan har Linda Westerlund Snecker missat det som även Petter Löberg missade, nämligen att vi moderater vill ge en utredare i uppdrag att ta ett samlat grepp om lämpliga brottsförebyggande åtgärder. Vi vill alltså ha en utredning där man tittar över allt som kan förebygga. Mer än så kan detta inte tydliggöras. Det stämmer absolut inte att vi inte vill förebygga. Många inom Kriminalvården har sagt att fängelsestraffen är för korta, för man hinner till exempel inte påbörja och slutföra ett behandlingsprogram. Om man sitter i fängelse hinner man påbörja och slutföra behandlingsprogram. Man hinner också få en yrkesutbildning så att man förhoppningsvis kan få ett jobb när man kommer ut, i stället för att fortsätta att begå brott. Det är faktiskt bra att få det här. Om man väljer arbetslinjen i stället för brottets bana är jag glad, för jag tycker alla som kan ska arbeta, särskilt brottslingar. Jag tycker att det är bra att de arbetar i stället för att begå brott.
Fru talman! Det är intressant att Moderaterna först nu har kommit på att man vill utreda vad som skulle kunna vara olika brottsförebyggande åtgärder. Jag kan komma med några konkreta tips: att få bort den ekonomiska ojämlikheten i samhället, att satsa på att det finns rimligt många lärare och personal i skolan och att rusta upp socialtjänsten så att socialsekreterarna kan göra ordentliga insatser i tidig ålder för barn. Detta är tre konkreta saker som Moderaterna inte behöver utreda på något sätt. I stället kan ni ställa om er politik, Ellen Juntti, så att ni satsar på att ungdomar får en ordentlig utbildning och kan få ett jobb och en bostad när de blir vuxna. Detta kan man göra i stället för att sänka skatten för de rika, vilket skapar klyftor, vilket ökar kriminaliteten, vilket ökar otryggheten i samhället. Det är vad Moderaterna borde göra. Vi ska inte ha fler brottsoffer. Det enda sättet vi kan stoppa kriminaliteten på är att se till att ungdomar inte faller in i kriminellt beteende och att ingen unge glöms bort, oavsett varifrån man kommer - ett utsatt område eller ett rikt område. Oavsett varifrån i samhället man kommer, var man bor eller vilka förutsättningar man har ska varje unge ha samma förutsättningar. Här gör Moderaterna inte ett dyft för att se till att vi inte glömmer någon unge över huvud taget. Jag tycker att det blir tydligt när Ellen Juntti börjar prata om att den utbildning unga ska få ska ske på anstalter. Det är jättebra att Moderaterna tillsammans med Vänsterpartiet ska se till att det ges rätt till utbildning på anstalterna, för denna möjlighet har det dragits ned på, men Moderaterna gör inte ett dyft för att rusta upp skolan så att ungarna inte hamnar på anstalt över huvud taget. Då är man ute och cyklar. Om vi ska få upprättelse för vartenda brottsoffer måste vi förebygga att brott inte sker över huvud taget, för vi ska inte ha fler brottsoffer. Detta gör man bara med förebyggande arbete.

Fru talman! En av samhällets viktigaste uppgifter är att medverka till en positiv uppväxt och utveckling för barn och ungdomar. Det område som vi nu behandlar, unga lagöverträdare, är ett område som är en viktig del av arbetet för att hjälpa ungdomar hitta rätt väg i livet. Människan är i behov av gemenskap med andra och fungerande relationer för att må bra och kunna utvecklas. Den mest grundläggande formen av gemenskap är familjen, där människor möts över generationsgränserna i kärlek och tillit. Denna insikt är en grundbult för oss kristdemokrater. Varje människa är unik och värdefull i sig. Men ensam är inte stark, utan det är tillsammans med andra som vi växer som personer. En förutsättning för ett samhälle byggt på gemenskap och tillit är att människor känner sig trygga i vardagen. Brottslighet måste därför både bekämpas och förebyggas. När det kommer till det senare utgör familjen en ovärderlig resurs. Familjens roll i att fostra och leda de unga kan inte nog betonas. Forskning från Brottsförebyggande rådet visar att barn som växer upp med dåliga relationer till sina föräldrar löper större risk att hamna i kriminalitet. En stark anknytning till föräldrarna har därför en förebyggande effekt och minskar risken för att barn och unga dras till brottsliga miljöer. Varje människa har ansvar för sina handlingar. Kriminella handlingar kan inte reduceras till att handla om vare sig uppväxt eller social miljö. En stödjande familjepolitik är en av de viktigaste insatserna för att minimera risken för att en ung person hamnar i fel kretsar med kriminalitet och brottslighet som följd. Goda normer och värderingar kan överföras mellan generationer, och därför behöver föräldraansvaret stärkas. Fru talman! Att förebygga brott och tidigt upptäcka barn och unga som löper risk att hamna i brottslighet är av största vikt. För att lyckas med detta behöver vi en politik som har ett helhetsperspektiv på barn och ungdomar. Det behövs en stödjande familjepolitik, en bra skola, satsningar på ungas uppväxtmiljö, ett grundligt brottsförebyggande arbete och en offensiv kriminalpolitik. Fru talman! En majoritet i utskottet ställer sig bakom fem tillkännagivanden som på olika sätt stöder det brottsförebyggande arbetet för unga lagöverträdare. Förslagen går i rätt riktning, men som vi ser det når inte tillkännagivandena ända fram. Detta gäller främst frågan om straffrabatt för unga lagöverträdare. I december 2018 presenterades utredningen gällande slopande av straffrabatten för unga. Den har sedan varit ute på en remissrunda, och svaren presenterades 2019. Regeringen har också varit ute i debatten och sagt att den ska avskaffas. Ändå har inget praktiskt hänt fram till dags dato. Det var först i samband gängsamtalen som regeringen öppnade upp för att förändra ungdomsrabatten. Tyvärr är det förslag som nu är på gång att läggas fram för tunt, och detta var en bidragande orsak till att Kristdemokraterna lämnade samtalen. Regeringens förslag verkar innebära att ungdomsreduktionen endast ska avskaffas för den som upprepade gånger begår grova brott. I praktiken innebär det att max någon procent av dem som lagförs och får ungdomsrabatt kommer att inbegripas. Samtidigt begår allt fler unga grova brott, och sanktionerna mot detta är alldeles för svaga. Vi vill se att ungdomsrabatten avskaffas på riktigt. Det är uppenbart att det måste göras betydligt mer för att komma åt unga kriminella. Ett av skälen till att ungdomar pressas att utföra grova brott är att de får betydligt lägre straff än vuxna. Straffrabatten för myndiga personer måste förändras och avskaffas. Vårt samhälle anser att när man är 18 år är man myndig nog att få körkort och att avgöra vilka som ska få sitta här och stifta lagar. I mina ögon är det dags att vi ser ett rättsligt och straffrättsligt ansvar för den som är 18 år. Förutom straffskärpningar behövs ett antal åtgärder på det sociala området. Kristdemokraterna har föreslagit en miljardsatsning på sociala insatser mot brott. Vi föreslår bland annat en nationell krissocialjour som ska kunna sättas in på extra utsatta platser, till exempel ett område som är på väg att sättas på polisens lista över utsatta områden. Då kan en krissocialjour göra en riktad men uthållig insats. Fru talman! Vi har en samverkansmodell där skola, socialkontor, polis och fritid samverkar. Den heter SSPF. Syftet är att förhindra att barn hamnar i eller fortsätter med kriminellt beteende eller drogmissbruk. Genom att samla och samordna resurser kring barn ska samhället agera snabbt och skapa gemensamma lösningar. Resurser kring barn innebär både att ge stöd till barnets familj och att det professionella nätverket ser hur man kan verka för att bryta ett negativt mönster. SSPF finns på flera håll i landet i dag. Arbetet kan se lite olika ut, så även resurstilldelningen. Vi kristdemokrater föreslår därför att man med medel ska stimulera att SSPF-samverkan ska finnas på fler platser och fördjupas där det redan är på gång. Fru talman! En avgörande faktor för ett effektivt förebyggande arbete är att de olika aktörerna som möter ungdomar i riskmiljö kan föra dialog och utbyta information om dem. I dag tolkas sekretesslagstiftningen olika i olika kommuner. Kristdemokraterna vill reformera den nu gällande lagstiftningen i syfte att klargöra sekretessreglerna och förtydliga dessa så att samarbetet underlättas. Oro för att göra fel får inte hindra olika myndigheter att göra allt som är möjligt för att få en ungdom att lämna eller inte hamna i kriminella miljöer. En ändrad sekretesslagstiftning skulle underlätta samverkan när det gäller misstänkt kriminella och dessutom underlätta arbetet med barn som är brottsoffer inom ramen för barnahus. Fru talman! Jag vill utifrån detta yrka bifall till reservation 5 gällande utvärdering av sekretessbestämmelser. Fru talman! Vi kristdemokrater kommer tillsammans med de partier som så vill att fortsätta att agera under denna mandatperiod med ytterligare förslag i det viktiga arbetet att skapa ett tryggare Sverige och också hitta vägar för att medverka till en positiv uppväxt och utveckling för barn och ungdomar där vi på olika sätt förebygger och motverkar att de väljer en brottslig väg i livet.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 9, som handlar om att vi behöver utreda fler brott, även om gärningspersonen är under 15 år, för att ge ett bra underlag för att socialtjänsten ska kunna vidta viktiga och riktiga åtgärder för att förhindra ny och fortsatt brottslighet. Vi har nu en stund debatterat detta gissel och detta elände som förstör livet för så många unga så tidigt, alltså kriminalitet. Jag tycker att många poänger har förts fram här. Det är ingen som föds kriminell, utan man hamnar i situationer när man är mycket ung, obetänksam och hjärnan inte är fullt utvecklad. Men man hamnar i ett elände, och ingen griper in. Det finns inga föräldrar som står och förklarar för denna unga person att det som han eller hon håller på med är oacceptabelt, utan detta får fortsätta. Jag tycker också att det har kommit fram väl grundad argumentation om varför det i dag är för slappt och att det blir för få konsekvenser av de handlingar som unga utför. Katja Nyberg från Sverigedemokraterna tog upp exempel om hur polisen plockar upp unga människor på gatan. Men de kommer snabbt ut igen och fortsätter sin kriminalitet. Det är klart att så länge detta fortsätter är signalen att det inte händer någonting. Detta handlar om barn och ungdomar som rimligen har ett ganska svagt föräldrastöd hemma, och de har sannolikt ett kamratskap som är allt annat än positivt. Vi vet att brottsligheten beror på avsaknad av normer och frånvarande vuxna vårdnadshavare som har checkat ut - det enda de checkar in på är att hämta ut barnbidraget. De kämpar, men de kanske saknar kapacitet. Det kan vara psykiska problem, missbruk och mängder av miljöer som gör att unga människor i dag befinner sig i fruktansvärda situationer. När föräldrarna, oavsett denna misär och denna mentala istid, inte klarar av sitt uppdrag och inte är kapabla måste någon annan gripa in. Då måste det offentliga gripa in, och det är detta vi diskuterar. Vad ska vi göra, och hur ska vi reagera? Då finns det från Liberalernas sida ett enda tydligt budskap: tidigare och tydligare. Vi har faktiskt ytterligare ett budskap, och det är att skolan är nyckeln. För oss liberaler är det helt avgörande att unga människor lämnar skolan med tillräckliga resultat för att ta sig vidare i livet. De satsningar som vi har gjort de senaste åren med att rusta upp skolan börjar nu ge resultat. Jag tycker att Johan Hedin från Centerpartiet var inne på det på ett fint sätt när han visade att kopplingen mellan tillräckligt lyckad skolgång och frånvaro av kriminalitet är ett samband som alla här borde ta till sig. Det är helt givet. Men, fru talman, vad ska vi göra om det ändå begås brott? Då har vi olika ingångar. Det ena är att det måste ske insatser tidigare och tydligare. Vi har pekat på socialtjänsten. Vi från Liberalerna är också glada över att Statens institutionsstyrelse nu förstärks, som nu gör att det är möjligt för fler kommuner att gripa in mot ungdomar med tvång och säga att det är inte är okej och att det håller på att gå åt pipan. Dessa ungdomar är inte straffmyndiga, men vi ser att det är en ganska olämplig miljö när man rånar, ägnar sig åt våld i olika former, håller på med droger och riskerar att hamna i en miljö med grov organiserad brottslighet. Jag nämnde att vi behöver utreda mer för att kunna få klarlagt vad som har hänt. Vi tycker att man måste göra någonting åt sekretessen. Det var inte så länge sedan som jag träffade poliser i Farsta som berättade att det fortfarande är så att de får gå ut när man ska berätta om vad som händer i samverkan med socialtjänsten. Detta har vi talat om hur länge som helst. Det är väl bara att stryka denna sekretessparagraf. Vad är problemet? Tror man att poliserna kommer att missbruka detta på något sätt? Men polisen måste veta hur det ser ut hemma hos Kalle eller Ahmed när de kör hem samma unge från någon tunnelbanestation varje kväll vecka efter vecka när ungen hänger där. Då måste polisen veta vad som är problemet hemma. Men det får man inte berätta på grund av att det är sekretess hos socialtjänsten. Det är att bita sig själv i svansen. Vi pekar också på att ett reellt mellantvång behöver förstärkas, så att man verkligen kan gripa in. I dag är det fortfarande så i barnkonventionens land Sverige att föräldrarna har rätt att säga nej. Sedan återstår bara totalt tvångsomhändertagande. Då kommer det ofta att dröja för länge innan det blir en tydlig reaktion. Vi liberaler välkomnar satsningen på helgavskiljning. Vi har talat om det i snart 20 år här i riksdagen. Nu ser vi att denna ungdomsövervakning, som ligger under kriminalvården, är ett steg framåt. Jag tror att vi behöver titta på det så att vi får en mer enhetlig tillämpning och att det blir mer kvalitet. Som flera talare tidigare har lyft fram är kriminalvården på många sätt en förebild i Sverige. Jag önskar inte att någon hamnar där, men man gör ett eget val. Och hamnar man ändå där är det en väg för att komma bättre ut och bli rehabiliterad. Det kommer de att kunna ta till sig med unga kriminella också. Fru talman! Slutligen gäller det frågan om straffrabatter. För liberaler är det inte jättekonstigt att man tar hänsyn till begåvning, mognadssituation och omständigheter i övrigt när man ska mäta ut ett straff. Men den automatik som i dag finns inbyggd i systemet måste bort. Vi tycker att det är viktigt att detta sker. Liberalerna var därför otroligt glada när Socialdemokraterna så att säga nyktrade till på ett utskottssammanträde och sa att de skulle tillstyrka detta och stödja Liberalernas förslag. De tillstyrkte vår motion. Vi har nu en tydlig text i betänkandet om att de automatiska straffrabatterna nu ska tas bort. Vi tycker att det är viktigt att titta på detta när det gäller återfallsförbrytare. För det är klart att en ung människa som är på sportlov i Åre och hamnar i ett slagsmål inte är en person som omedelbart behöver låsas in, utan man kan ha en förlåtande inställning till unga människor. Men jag förstår också andra som säger att om man är vuxen nog att begå ett brott ska man ta hela sitt straff. Men det är automatiken i detta som måste bort. Det handlar om personer som återkommer i brott, och det är hela tiden rabatter. Det är helt orimligt som det tillämpas i dag. Jag vänder mig till Socialdemokraterna. Vi har utskottssammanträde på torsdag, och det finns en annan majoritet. Kommer Socialdemokraterna att stå fast vid sin åsikt som nu finns med i betänkandet? Detta är nämligen ett tillkännagivande från Socialdemokraterna. Finns det en tydlig koppling mellan socialdemokraterna i riksdagen och socialdemokraterna i regeringen? Jag hoppas att det är så. Jag använde lite skämtsamt orden nyktra till. Men det är klart att vi behöver införa drogtester i utskottet om ni socialdemokrater tillstyrker motioner hipp som happ och det sedan inte gäller. Då måste det bli en konsekvens. Jag kräver konsekvens för unga människor som begår brott. Jag kräver från den liberala sidan också konsekvens för socialdemokrater som byter åsikt på mötet.